Herr talman! I bostadsutskottets betänkanden 1 och 3, som vi debatterade i höstas, återfanns planoch bygglagen. Vi utvecklade där vår syn och talade om varför vi ansåg att det lagförslaget var felaktigt och därför inte borde antas av riksdagen. Våra motiv var ganska klara. Vi anförde att planoch bygglagen med dess tidsbegränsade byggrätter innebar ett hot mot den enskilda äganderätten. Det finns, herr talman, ingen anledning för mig att nu upprepa den debatt som vi hade då. Vi kommer för övrigt att föra en debatt om planoch bygglagsfrågor senare i vår. Jag nöjer mig därför med att konstatera att den lagstiftning som vi nu diskuterar är en direkt konsekvens av planoch bygglagen. Vi har ett antal reservationer från moderat sida i det aktuella betänkandet. Den första rör informationsskyldigheten. Vi anser liksom folkpartiet att statliga organ har ett mycket stort ansvar för att informera allmänheten om de förändringar som planoch bygglagen innebär för enskilda fastighetsägare. Rättigheter kommer att kunna tas ifrån dem, och det är viktigt att de informeras om detta innan lagen träder i kraft. Därför har vi velat göra ett tillkännagivande i den frågan. Vi delar inte heller majoritetens uppfattning när det gäller de fastigheter som byggnadsminnesförklaras. Enligt vår uppfattning är det angeläget med bättre ersättning när intrång görs för dessa byggnader än för övriga fastigheter. Med det här lagförslaget kommer just de kulturella byggnaderna att komma i sämre ställning, och det tycker vi är fel. Det är bakgrunden till reservation 2. I reservation 3 diskuterar vi strandskyddet, och vi upprepar ett krav som vi har framfört många gånger tidigare, nämligen att det generella strandskyddet bör avskaffas. Det finns många platser i vårt land där det är viktigt att vi inte bygger intill stränderna. Det kan vara viktigt för att människor skall kunna ha tillgång till stränderna av allemansrättsliga skäl osv. Men det finns också oerhört stora områden i vårt land där man utan några som helst olägenheter skulle kunna bygga intill våra stränder. Detta har för övrigt framförts från många kommuner runt om i Sverige. I de försök som pågått med ett förenklingsarbete har exempelvis Bräcke kommun framfört att man borde få bygga nära stränderna inom stora områden av Bräcke kommun, där kommunen anser att detta kan ske utan några som helst vådor för allmänna intressen. Detta skulle vara möjligt genom att släppa byggandet fritt men ge länsstyrelsen rätt att förhindra bebyggelse intill våra stränder där så särskilt behövs. Detta är vårt krav i reservation 3. Folkpartiet har i reservation 4 sagt att det är viktigt att länsstyrelsen har avgörandet när det gäller naturreservat. Vi delar den uppfattningen. Beträffande fastighetstaxeringslagen säger folkpartiet att man mot bakgrund av planoch bygglagen bör kunna få en omtaxering när en byggrätt förändras. Jag har förståelse för den synpunkten från folkpartiet, men jag vill säga att vi måste ha en generell lösning i det här fallet. Den lösning som folkpartiet har valt är inte helt lycklig. Den lösning som man bör välja bör vara att beträffande fastighetstaxeringen föreskriva att alla fastighetsägare i Sverige skall ha rätt att när förhållandena ändras begära omtaxering. Det gäller de fall när en byggrätt tas bort och fastighetstaxeringen har varit grundad på byggrätten. Därmed har ju den grund som fastighetstaxeringen vilar på fallit bort. Denna rätt skall finnas generellt i lagstiftningen. Man skall kunna anmäla sig till särskild fastighetstaxering. Den rätten skall gälla alla fastighetsägare, och vi tycker det är en bättre lösning än den som folkpartiet har valt. Vi kommer att i annat sammanhang aktualisera en sådan lösning. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2,3 och 4.

Herr talman! Folkpartiet har, när PBL behandlades och antogs här i riksdagen den 26 november 1986, yrkat avslag på den nya planoch bygglagen. Anledningen till detta presenterade folkpartiets ledamöter i utskottet i en utförlig reservation. Vi krävde då sammanfattningsvis framför allt längre genomförandetider för den enskildes byggrätt, bättre ersättningsregler och att kommunerna ej skall få möjlighet att tvångsinlösa mark, som inte har bebyggts under genomförandetiden. Dessa krav har vi upprepat i en ny motion i år, Bo258. Denna motion kommer riksdagen att behandla under våren. Det som i dag skall behandlas här i kammaren är då enbart följdlagstiftningen till den nya planoch bygglagen, lagen om exploateringssamverkan samt lagen om hushållning med naturresurser. Det finns dock ett undantag från detta och det gäller en folkpartimotion Bo522 från januari 1987, som har väckts av Karl-Göran Biörsmark och mig. I denna motion påtalar vi på nytt bristerna i 17 kap. 8§ PBL. I den s.k. garantiregeln föreskrivs att en markägare skall kunna väcka talan om ersättning före utgången av juni 1992, om han har förvägrats att bygga enligt den stadseller byggnadsplan som är antagen efter utgången av 1978. Vi har i vår motion påtalat att det av praktiska skäl i många fall kommer att vara ogenomförbart att väcka talan före utgången av juni 1992, när en planändring genomförs en kortare tid före denna tidpunkt. Man måste ju först bevisa att en bygglovsansökan kommer att avslås, innan man som sakägare kan starta förhandlingar med kommunen om ersättning eller annan kompensation. Det är därför med stor tillfredsställelse som jag nu kan konstatera att bostadsutskottet som helhet har insett att detta är ett problem och därför tillstyrkt vår motion. Nu kommer det genom den lagändring som här i dag föreslås att räcka med ett förhandsbesked till sakägaren som underlag för att starta förhandlingar med kommunen. Vi har i motion Bo522 även tagit upp informationsskyldigheten från samhällets sida gentemot de markägare som på grund av PBL på olika sätt kommer att drabbas av nackdelar. I en gemensam reservation nr 1 från folkpartiet och moderaterna följer vi upp detta. Den 1 juli 1992 är ett betydelsefullt datum för svenska fastighetsägare. Denna dag utgör slutpunkten för den nuvarande bygglagstiftningens system med i princip löpande byggrätter. Dagens stadsoch byggnadsplaner kan fr.o.m. denna dag ändras eller upphävas av kommunerna utan några konsekvenser i ersättningshänseende gentemot fastighetsägarna. Vår uppfattning är att stora informationsinsatser bör göras, så att ingen av okunnighet underlåter att utnyttja de rättigheter som försvinner den aktuella dagen. Kommunerna har en självskriven del i informationsarbetet, men även statliga myndigheter kan göra betydelsefulla insatser genom att t.ex. producera bakgrundsmaterial eller på annat sätt initiera informationskampanjer. Detta bör vara ett viktigt åläggande för berörda myndigheter. Herr talman! I reservation nr 2 från folkpartiet och moderaterna tar vi upp enhetliga kvalifikationsgränser. Vi har här samma uppfattning som den som framkommit i ett särskilt yttrande från kulturutskottet. De intrång som fastighetsägare åsamkas ligger dock främst i själva skyddsföreskrifterna. Att i byggnadsminneslagen söka reglera rivningsfrågorna fristående från regleringar beträffande underhåll och ändring av byggnader blir därför en helt teoretisk konstruktion och tillgodoser inte något praktiskt behov. Det relevanta intrånget gäller skyddsföreskrifterna. Den kvalifikationsgräns för ersättning som skall användas för att få önskvärd överensstämmelse med PBL är därmed att pågående användning av byggnad eller område avsevärt försvåras, dvs. det som redan nu gäller enligt byggnadslagen. I reservation nr 5 från folkpartiet tas fastighetstaxeringslagen upp. När genomförandetiden för en detaljplan enligt PBL löper ut upphör den säkra rätt att bygga enligt planen som tidigare gällt. Även om byggrätten formellt består tills planen ändrats eller upphävts, kommer i realiteten kommunens möjligheter att ge planen ett ändrat innehåll och i avvaktan på detta uppskjutande av behandlingen av bygglovsansökningar att urholka värdet på berörda fastigheter. Det är därför motiverat med en omtaxering av sådana fastigheter inom detaljplanområdet på vilka byggrätten inte har utnyttjats när genomförandetiden löper ut. Reservation nr 5 är också ett bifall till folkpartiets motion 513, yrkande 4, där det krävs att fastighetstaxeringslagen skall förändras så, att omtaxering är möjlig när genomförandetiden utgått. Herr talman! Det finns i den nya planoch bygglagen allvarliga brister som folkpartiet också framhöll när folkpartiet yrkade avslag på PBL. Det har därefter framkommit att PBL även i vissa fall kan förbjuda ”Friggebodar”. Detta är allvarligt, även om utskottet som helhet har uttalat sig för att rätta till saken, innan lagstiftningen träder i kraft. Ett liknande problem kan uppstå med trappor som skjuter ut på gatumark i våra städer. Folkpartiet och moderaterna har i ett yttrande påpekat att den möjlighet som nu finns genom att länsstyrelser kan ge dispens har avskaffats i PBL. Jag utgår ifrån att utskottet kommer att behöva vidta åtgärder även på denna punkt. Herr talman! Siw Persson kommer i sitt anförande att behandla frågan om kommunala naturreservat och naturvårdsområden liksom vattenlagstiftningen. Jag vill slutligen yrka bifall till de reservationer som folkpartiet står bakom i detta betänkande.

Herr talman! Riksdagen fattade i november i fjol beslut om att den 1 juli 1987 införa en ny lag beträffande lagoch byggväsendet i vårt land. Det som riksdagen i dag har att ta ställning till är de förändringar av lagstiftningen som anknyter till planoch bygglagen. Ett fyrtiotal lagar behöver på ett eller annat sätt justeras. När det gäller den arbetsuppgiften är utskottet i stort sett enigt. Jag är medveten om att moderater och folkpartister har invändningar mot planoch bygglagen som sådan, men det är ju inte denna som vi i dag har att diskutera utan utformningen av följdlagstiftningen. Moderaterna och folkpartiet har till detta utskottsbetänkande fogat fem reservationer, som jag något skall beröra. Reservation nr 1 från folkpartiet och moderaterna gäller skyldigheten att bedriva en speciell informationskampanj i samband med vad som händer 1992. Det råder inga delade meningar om angelägenheten av att varje myndighet bedriver en förståelig och intensiv information om de förändringar som undan för undan kommer att ske. I det här fallet är det dock så att informationsskyldigheten i första hand åvilar kommunerna. Det är också fritt fram för initiativ att på den kommunala nivån se till att ge alla som kan vara berörda en mycket god information vid de olika tidpunkter då förändringar inträder. Därför har vi i utskottsmajoriteten inte funnit någon anledning att här ha ett särskilt statligt engagemang och ett statligt ansvar för speciella informationskampanjer. Vi utgår ifrån att detta kommer att skötas på den kommunala nivån till full belåtenhet för alla som är berörda. I en annan reservation diskuteras frågan om enhetliga kvalifikationsgränser. Man föreslår att någon förändring av byggnadsminneslagen inte skall ske. I planoch bygglagen har man valt en differentierad kvalifikationsgräns. Utskottsmajoriteten följer upp detta vid förändringar av de andra lagstift ningarna. Därför yrkar jag avslag på det yrkande som framförs i folkpartiets och moderaternas reservation på den här punkten. Moderaterna har en reservation som gäller strandskyddet. Man menar att man inte skall ha ett system med generellt strandskydd. Utskottet går inte i det här fallet in på frågan om naturvårdslagens innehåll och utformning av strandskyddet; den hör inte hemma i planoch bygglagen. Här är det bara fråga om den del som berörs av förändringar i planoch bygglagen. Man kan ha en diskussion om hur strandskyddet skall vara utformat. Det har funnits och finns ett behov av ett generellt strandskydd. Jag noterar att även moderaterna anser att ett strandskydd skall finnas — man vill bara ha en annan metodik för det. I stället för ett generellt skydd, som upphävs genom planläggning eller genom dispenser, vill man ha ett system där länsstyrelserna har fullmakt att gå in och besluta om strandskydd i de fall där ett sådant skulle vara befogat. Strandskyddsbestämmelsernas innehåll i dess helhet är alltså inte föremål för en diskussion och behandling av bostadsutskottet i detta betänkande. Frågan hör hemma i jordbruksutskottet och handläggs där. Enligt en reservation beträffande fastighetstaxeringen vill folkpartiet redan nu införa en bestämmelse som säger att det förhållandet att genomförandetiden har gått ut automatiskt skulle innebära en omtaxering. Utskottsmajoriteten har inte funnit något motiv för det. Dels sker omtaxering vart sjätte år, dels har riksdagen fattat ett principbeslut och antagit regeringens proposition på den punkten, där det sägs att ny taxering kan ske under löpande taxeringsperiod, om taxeringsenhetens värde har ökat eller minskat genom beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Sedan finns det gränser för hur stor förändringen av värdet skall vara för att en omtaxering skall äga rum. Vi konstaterar i utskottet att det förhållandet att en genomförandetid går ut inte betyder att värdet därmed omedelbart förändras. Ett beslut om att förändra planen kan ju dessutom gå i olika riktningar. Beslutet kan gå i den riktningen att byggrätten minskar, men det kan också gå i den riktningen att man vill använda marken till en något intensivare bebyggelse. Därmed skapar man ett ökat värde på marken. Därför finner utskottsmajoriteten inte någon anledning att explicit införa en bestämmelse som säger att just det förhållandet att en genomförandetid gått ut skulle innebära en rätt eller skyldighet till omtaxering. En omtaxering sker om det verkligen är bevisat att större förändringar av en fastighets värde har inträffat på grund av genomförandetidens utgång eller på grund av andra åtgärder. Även om Erling Bager inte nu anförde några synpunkter på reservationen om de kommunala naturreservaten vill jag ändå kommentera den något. Jag är litet förvånad eller oklar över folkpartiets sätt att resonera. Jag har uppfattat det så att folkpartiet velat skapa en bild av ett parti, som är mycket starkt engagerat för naturvården och miljövården. Men när vi nu vill ge en möjlighet även för kommunala engagemang i större utsträckning, vill folkpartiet inte vara med. Det förhållandet att vi nu förändrar lagstiftningen så att det blir möjligt för kommunerna att använda naturvårdsområden och naturreservat innebär inte på något sätt någon förändring av statens ansvar. Staten har även fortsättningsvis lika stort ansvar för att se till att det som är speciellt värdefullt från naturvårdssynpunkt också blir skyddat. Riksdagen avgör ju hur stor den verksamheten skall vara genom det anslag som riksdagen ställer till naturvårdsverkets förfogande. Här ger vi då en möjlighet för kommunerna att använda naturvårdslagens regler dels för naturvårdsområden eller naturvårdsreservat som det finns ett starkt lokalt intresse för, dels för de områden som enligt den lokala uppfattningen inte fått tillräckligt hög prioritet av länsstyrelsen.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

Herr talman! Jag vill något kommentera det som Kjell A. Mattsson anförde här som talesman för utskottsmajoriteten. När det gäller en informationskampanj om konsekvenserna för många fastighetsägare efter den 1 juli 1992 tycker vi i folkpartiet inte att man, som Kjell A. Mattsson gör, enbart kan hänvisa till att resp. kommun säkerligen kommer att informera. Det kan då bli olika villkor i olika kommuner. Jag tycker att man på ett kraftfullt sätt bör understryka att även staten har skyldighet att ta fram informationsmaterial och bidra till att berörda sakägare får vetskap om vilka konsekvenserna blir för den mark de äger. Vi i folkpartiet anser att det i fastighetstaxeringslagen bör införas rätt till omtaxering, när genomförandetiden har gått ut och man inte har kunnat utnyttja sin byggrätt. Det handlar hela tiden om hur man vill stärka den enskilda människans rätt gentemot samhällets. Om man vill se till att den enskilde skall ha goda möjligheter att i det här fallet få ett rimligt taxeringsvärde på sin fastighet i förhållande till verkligheten, borde man kunna gå med på att det i fastighetstaxeringslagen skall finnas en sådan här klausul. Sedan kommenterade Kjell A. Mattsson också frågan om kommunala naturreservat. Som jag nämnde inledningsvis kommer Siw Persson att ta upp den frågan. Kortfattat vill jag säga att vi tycker att det är bättre med den nuvarande ordningen, att länsstyrelsen beslutar om införande av naturreservat. Därmed får man enligt min uppfattning en balanserad och rättvis bild av de olika omständigheter som råder. Kommunerna har ju olika förutsättningar att bilda naturreservat. Det finns stora kommuner och små kommuner. Vi tycker därför att den nuvarande ordningen är helt till fyllest. Detta kommer som sagt Siw Persson senare att utveckla.

Herr talman! Diskussionen om kommunala naturreservat och naturvårdsområden får jag då återkomma till. Fastighetstaxeringslagen är en särskild lagstiftning som riksdagen vid olika tillfällen tar ställning till. Utformningen kan vi naturligtvis också återkomma till. Vi har inte funnit någon anledning att med motiveringen att genomförandetiden för en byggplan gått ut redan nu införa en rätt till omtaxering. Reglerna säger att man har rätt till omtaxering, om det verkligen är bevisat att en fastighets värde har förändrats. De bestämmelserna gäller även för andra slags förändringar som kan ske i fråga om en fastighet. Redan i dag finns möjligheten till omtaxering under förutsättning att det rör sig om ett visst belopp, och jag utgår från att folkpartiet räknar med att det även fortsättningsvis skall vara så att man inte gör omtaxeringar för hur små belopp som helst. Men sedan råder det delade meningar, för folkpartiet vill framställa saken så att det förhållandet att genomförandetiden har gått ut automatiskt innebär en försämring av fastighetens värde. Det finns ingen automatik härvidlag. Det kan uppstå en försämring, men det kan också uppstå en förstärkning, beroende på om man förändrar planen eller om man bara låter planen fortsätta att gälla. På grund härav har vi, som jag sade, inte funnit någon anledning att tillstyrka yrkandet. Samma förhållande råder beträffande informationsskyldigheten. Det pågår mycken utbildningsoch informationsverksamhet i dag genom olika organisationer, och även framgent kommer denna fråga att bevakas utifrån olika intressen. Dessutom gäller hela tiden genomgående enligt planoch bygglagen en kommunal informationsskyldighet. Vi har funnit att det inte finns tillräckliga skäl för att man skulle ha speciella kampanjer i samband med att övergångsregeln om fem års giltighetstid för gamla planer osv. upphör.
Herr talman! Kjell A. Mattsson anförde att det faktum att genomförandetiden har gått ut inte behövde vara något villkor för att man skulle få ändra taxeringsvärdet vid taxeringen. Jag tycker att det är att alltför lätt gå förbi de faktiska omständigheter som kommer att råda. Det är väl ändå obestridligt att en markbit har sitt max-pris när man har en byggrätt, och om byggrätten försvinner eller urholkas får markbiten ett lägre värde. Skulle byggrätten helt upphöra och så att säga släckas ut kanske markbiten blir värd bara vad som är råmarkspris. Jag tycker att vi måste se till att lagstiftningen stärks, så att den enskilde har möjligheter att få detta förhållande reglerat. Det är inte till fyllest att säga att det här kan man göra vart sjätte år eller att man kan begära att det görs i vissa speciella fall. Här borde fastighetstaxeringslagen verkligen vara anpassad till den nya lagstiftning som ni har genomdrivit. Kjell A. Mattsson vidhåller att det inte skulle vara nödvändigt med en informationskampanj från statens sida. Då måste Kjell A. Mattsson anse att alla kommuner runt om i landet kommer att behandla frågan på exakt likartat sätt och att man i varje kommun kommer att gå ut och informera på lika villkor. Det tror inte jag, utan jag tror att det blir högst olikartade förhållanden för fastighetsägarna i landet.

Den enskilde har inte någon formell laglig makt att sätta emot, utan det är enbart på kommunernas ensidiga villkor som en förlängning kan ske. Det här tycker vi är svagt, och man borde åtminstone se till att berörda fastighetsägare blir informerade.
Herr talman! Bara en kommentar till detta med fastighetstaxeringslagen. Det förhållandet att genomförandetiden för en plan går ut innebär inte att rätten att bygga på fastigheten har upphört. Därför finns det inte något automatiskt samband mellan det som folkpartiet anser vara en värdeförlust vid det aktuella tillfället och det verkliga förhållandet. Även efter det att genomförandetiden har gått ut finns möjlighet till bygglov för fastigheten. Om det sker någon förändring av planen är det inte automatiskt så att allting försämras, sett ur fastighetsägarens synpunkt. I många fall är anledningen till att häva en plan att man vill ha ett markutnyttjande som medför ökat värde. Jag kan då inte förstå att fastighetsägaren skulle vilja springa benen av sig för att få taxeringsvärdet höjt, vilket borde bli den självklara följden, om man skulle ha en automatik för omprövning. Vi konstaterar att man inte kan påstå att det förhållandet att genomförandetiden går ut innebär en värdenedsättning för fastigheten. Om det inträder en sådan försämring av fastighetens värde finns det, genom de beslut riksdagen har tagit, förutsättningar att få en omtaxering till stånd.

Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar samordnas 42 lagar med den i november 1986 beslutade planoch bygglagen. Till betänkandet har fogats fem reservationer, avgivna av moderaterna och folkpartiet. Jag tänkte i mitt anförande beröra två av dessa reservationer. De är båda riktade mot naturvårdslagen. I den ena reservationen kräver moderaterna att strandskyddet skall upphävas. Strandskyddet är tillkommet för att allmänhetens tillträde till stränderna skall garanteras. Strandskyddet är 100 meter, men kan av länsstyrelsen utökas till 300 meter. Länsstyrelsen kan också upphäva strandskyddet inom ett område som omfattas av planeller områdesbestämmelser, när särskilda skäl föreligger. Strandskyddet prisas av den breda allmänheten. Det ger folk fritt tillträde till stränder, med de rättigheter och skyldigheter som alltid skall iakttas vid vistande i naturen. Detta vill nu moderaterna ändra på genom sitt krav på att slopa strandskyddet. I stället skulle länsstyrelsen ges möjlighet att införa strandskydd där det behövs. Det skall således enligt moderaterna bli en rättighet för markägare att stänga ute allmänheten från tillgången till stränderna. Privata markägare skall kunna stänga av strandpartier för allmänheten genom att stänga av områden för privat bruk. Allmänheten kommer att mötas av stängsel och skyltar om privat mark och privat badstrand. De som har pengar skall kunna köpa sig fördelar genom att kunna utnyttja privata badplatser och stänga ute allmänheten från begärliga strandområden. Detta är ett orättfärdigt förslag som slår vakt om markägarnas privilegier och stämmer inte med vår rätt att fritt vistas i skog och mark. Därför bör förslaget avslås, och jag yrkar avslag på reservation 3. I betänkandet föreslås också att rätten att inrätta naturreservat och naturvårdsområden skall kunna delegeras till kommunerna. Detta motsätter sig folkpartiet. Varför? kan man fråga. Litar inte folkpartiet på kommunpolitikerna. Eller är det markägarintressen som fått er att inta denna ståndpunkt? Är ni rädda för att kommunfolk inte kommer att behärska situationen? Då kommunala beslut i dessa frågor blir följda av ekonomiskt ansvar, kommer kommunerna att handha de här frågorna med samma ekonomiska ansvar som Övriga frågor. Vi litar på att kommunpolitikerna är vuxna denna uppgift, och därför yrkar jag avslag på reservation 4. Herr talman!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

Herr talman! Det var värst vad Rune Evensson tog i. Han talar om att vi skall se stängsel runt om i Sverige, vi skall se begärliga strandskyddsområden där det är taggtråd och stora plakat på vilka det står att allmänheten icke äger tillträde. Tänk, sådana fasor Rune Evensson målar upp! Det är bara det, Rune Evensson, att de fasorna inte blir verklighet. Läs vad vi skriver i vår motion och läs de 10-15 raderna i reservation 3 samt begrunda detta en stund. Om Rune Evensson gör det skall han inse att det han har sagt är ingenting annat än ”stollerier”. Vad vi säger är att där det inte finns något tryck från allmänheten, där bebyggelse kan tillkomma utan att den är någon till men — där skall man också kunna få bygga. Det är inte nödvändigt, Rune Evensson, att hålla alla stränder i Sverige fria för att allemansrätten skall kunna upprätthållas. Jag nämnde Bräcke kommun i mitt anförande. Den kommunen har just anfört att man skulle vilja släppa en del stränder fria, därför att det skulle passa utmärkt med ytterligare fritidshus där. Den kommunens företrädare skulle därför vilja ha bort de generella bestämmelserna för att kunna säga exempelvis: Vi skulle vilja ha bebyggelse på detta område. Men på ett annat område finner vi det angeläget med ett strandskydd. Vi skulle vilja att länsstyrelsen där förordnar om ett sådant system. — Så skulle det bli, Rune Evensson, om vi fick bestämma. Det skulle inte bli fråga om de skyltar som Rune Evensson befarar, utan fler människor i Sverige skulle kunna få njuta av att bo i närheten av stränder, och det skulle inte vara förbehållet dem med tjocka plånböcker. Så är det i socialdemokraternas samhälle, där få människor kan bo vid stränderna därför att priserna nu är mycket höga genom ert absoluta stopp för strandnära bebyggelse. Släpp fram litet fler hus vid de stränderna så kan fler människor ha råd att bo på ett sådant sätt.

Herr talman! Jag vill säga till Knut Billing att om en kommun vill bygga längs stränderna får kommunen anta en plan och se till att strandskyddet upphävs i samband med den planen. Den möjligheten finns. Knut Billing vill alltså återge markägarna rätten att utestänga allmänheten från stränderna. Markägarna skall kunna inhägna sina tomter ned till vattnet, många gånger kanske ut i vattnet, och effektivt utestänga allmänheten från sina privata marker. Enligt allemansrätten, som medför unika rättigheter och skyldigheter, har alla rätt att med iakttagande av vissa regler fritt vistas i skog och mark. Strandskyddet följer allemansrättens principer och uppfattas av allmänheten som en del av denna. Det förhållandet bör vi inte ändra på.

Herr talman! Rune Evensson har fortfarande inte förstått vad vi talar om. Vi har tiotusentals mil stränder runt omkring i Sverige. Det skulle betyda kolossalt mycket för många människor om man tar i anspråk en mycket liten del av dessa för ytterligare fritidshus — utan att vi skulle få stängsel, taggtråd eller utestängande av människor från våra stränder. Vi kan faktiskt ge människorna möjlighet att njuta allemansrätten i närheten av våra stränder samtidigt som det byggs ytterligare fritidshus runt omkring i Sverige. Det skulle vara intressant om Rune Evensson verkligen studerade Sveriges karta. Han behöver inte vänta tills vi får en nationalatlas utan han kanske kan göra det genast. Då kan han konstatera att vi har oerhört mycket mark i Sverige som skulle kunna tas i anspråk. Däremot finns det områden runt våra kuster — i Stockholms skärgård osv. — där det inte är lämpligt att bygga längs stränderna, eftersom trycket där är mycket hårt. Just därför bör det vara rimligt att kommunerna, där de finner att allemansrättens önskemål kan kombineras med människornas önskemål om ett strandnära boende, kan tillåta byggande vid stränderna.
Herr talman! Det finns många attraktiva strandområden — exempelvis Askim och Särö på västkusten, och i Stockholms skärgård — där Knut Billings förslag säkert skulle applåderas kraftigt. Ett sådant byggande är vad människor där, som tillhör hans parti, kräver. Riksdagen har vid tidigare riksmöten avslagit liknande motioner. Beslutet förväntas bli likadant i år. Vi behöver således inte ha några onödiga stängsel eller restriktioner. Låt oss bibehålla den ordning som nu råder och som garanterar allmänheten tillträde till stränderna.

Herr talman! Jag skall säga några ord i anslutning till en motion som jag och andra ledamöter har väckt med anledning av den proposition som utgör underlag för det aktuella betänkandet. Motionen gäller prövningsförfarandet vid vattenkraftsutbyggnad och handlar alltså om naturresurslagen och dess innehåll. I älvar och vattendrag som är undantagna från utbyggnad kan ändå i vissa fall ombyggnader ske och minikraftverk aktualiseras och byggas. Det gäller exempelvis om det på platsen redan finns en anläggning och utbyggnaden inte innebär någon nämnvärd skada på miljön eller om den innebär elektrifiering av enstaka gårdar.

Det här kan faktiskt ge anledning till viss oro mot bakgrund av de erfarenheter som vi har beträffande prövning i vattendomstolarna av sådana här ärenden. De enskilda vattendomstolarna har, var för sig, ett ganska begränsat antal projekt att bedöma, en ganska begränsad erfarenhet, medan regeringen — så länge det automatiskt sker en regeringsprövning — får ett helt annat underlag för bedömning av dylika ärenden. Det har gjort att vi motionärer har föreslagit att man inte skulle överlåta bedömningen till enbart vattendomstol utan att regeringen som hittills alltid skulle ha det slutgiltiga avgörandet i sådana här fall. Jag skall ta ett par exempel för att illustrera det anförda. Under den senaste tiden har några minikraftverk i de undantagna älvarna prövats. I samtliga de fallen har vattendomstolarna sagt ja till en utbyggnad. Det gäller Kattån och Teurajokk i Kalixälven, Vistån i Piteälven, Girgesån i Umeälven — ett mikrokraftverk för elektrifiering av enstaka gård — samt Handöl i Indalsälven, där det gällde ombyggnad av befintligt kraftverk, och Köarån i Västerdalälven. I två av dessa sex fall har regeringen sagt ja men i de andra fyra nej, trots att vattendomstolarna tidigare hade sagt ja till alla utbyggnaderna. Regeringen har alltså varit ganska restriktiv medan vattendomstolarna, enligt vår uppfattning, har varit alltför generösa. Det senaste exemplet på vattendomstolarnas lyhördhet för utbyggarintressena har senast illustrerats av vattendomstolens utslag då det gäller utbyggnaden av Edänge kraftverk i Mellanljusnan. Vattendomstolen har där, trots allt som har hänt och som jag här inte skall gå in på, gått på den linje som kraftverksbolagen och utbyggarintressena förespråkar. Det har alltså, herr talman, funnits anledning till oro för denna förändring, men nu har utskottet hänvisat till de mycket klara och starka motivuttalanden som har gjorts i anslutning till naturresurslagspropositionen.

Det är naturligtvis motionärernas förhoppning att det i fortsättningen vid prövningen av olika objekt skall tas stor hänsyn och visas restriktivitet samt att de klart formulerade motivuttalandena följs. Vi utgår från att exempelvis de projekt som regeringen har vägrat ge tillstånd till, som jag nämnde, och liknande projekt i framtiden inte skall ges tillstånd av vattendomstolarna. Därmed kan det anses, som utskottet säger, att motionens syfte blir tillgodosett.

Skadorna för fiskets del har inte uppmärksammats tillräckligt. Exempelvis havsöringen växer upp i just de små åarna och vattendragen där det i många fall kan bli aktuellt med en utbyggnad av minikraftverk.

Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har inte begärt replik för att argumentera mot Tore Claesons resonemang utan för att ytterligare förklara anledningen till att utskottet avstyrker den motion som har väckts genom att säga att den är tillgodosedd. Riksdagen ställde sig i november genom beslutet om naturresurslag bakom departementschefens skrivning, som utskottet har citerat i betänkandet 4 på s. 40-41. Bostadsministern säger följande: ”Även om jag allmänt sett är positivt inställd till en ökad satsning på minikraftverk, följer enligt min mening direkt av gällande riktlinjer att i princip ingen utbyggnad för vattenkraftsändamål kan tillåtas i de nu avsedda älvarna och älvsträckorna. Jag anser dock att det i vissa speciella fall bör kunna komma i fråga att göra undantag från en sådan princip. I förhållande till vad jag anförde i lagrådsremissen vill jag precisera i vilka situationer undantag bör kunna komma i fråga. Detta bör kunna aktualiseras endast i två situationer. Den ena avser fall då andra alternativ för att ordna energiförsörjningen för enstaka hushåll, t.ex. dragning av en kraftledning, kan innebära större inverkan på miljön än ett minikraftverk. Den andra situationen avser fall då det på den aktuella platsen redan finns en anläggning som påverkar vattendraget, t.ex. en dammanläggning eller liknande. I det fallet kan tillkomsten av ett minikraftverk t.o.m. innebära vissa fördelar, t.ex. om det innebär att en befintlig, dåligt underhållen flottningsdamm samtidigt kan restaureras.” Jag anser att det är värdefullt att också till kammarens protokoll läsa in det som skrivits i propositionen om naturresurslagen och som riksdagen alltså har ställt sig bakom.

Herr talman! Jag tycker också att det är värdefullt dels att utskottet ånyo citerar detta uttalande av bostadsministern, dels att utskottets ordförande nu ytterligare har understrukit detta genom att, som han säger, läsa in stycket till kammarens protokoll. Varken jag eller de övriga motionärerna har klagat på regeringen när det gäller tillämpningen av vattenlagen i detta hänseende.

Det stämmer överens med de motivuttalanden som nu gjorts i anslutning till propositionen om naturresurslag. Det var trots allt värdefullt att vi väckte denna motion i anslutning till följdlagstiftningen, för att än en gång understryka vikten av att vattendomstolarna i fortsättningen iakttar samma slags restriktivitet då det gäller prövningen som regeringen har gjort.

Herr talman! Folkpartiets resonemang får jag inte att gå ihop. När jag lyssnade på Siw Persson fick jag också ett intryck av att man ville ha mer av naturvård och vaktslående om friluftsliv. Samtidigt säger man att detta inte får skötas av någon annan instans än länsstyrelsen. Jag har tidigare sagt att länsstyrelsens roll och skyldigheter inte på något sätt har förändrats genom PBL, utan den är lika omfattande. Ytterst är det, precis som även Siw Persson förstår, fråga om vilka resurser vi ger i form av pengar för att skydda sådana områden som man speciellt vill värna om av naturvårdsskäl. Jag kan inte förstå att, om man vill ha mer av naturvård, det skulle vara fel om man även på kommunal nivå kan göra bedömningen att det ur vår synpunkt är intressant att ett område blir skyddat eller taget i anspråk för naturvårdsändamål eller friluftsändamål. Tvärtom blir det då två kassor som har möjlighet att värna om naturvårdsoch friluftslivsmöjligheterna. Därför har jag svårt att förstå den konfliktrisk som folkpartiet säger skall uppstå mellan intresset att bevara naturen och effektiv skogsproduktion. Det problemet måste naturligtvis finnas även om det är länsstyrelsen som har ansvaret för att åtgärden blir beslutad och betald. Det blir ännu svårare att få det hela att gå ihop när fokpartiet säger att vi inte skall ha någon samordning mellan ersättningsreglerna i planoch bygglagen och naturvårdslagen. Där skulle det inte ha skett någon förändring. Vi har gjort den förändringen just för att även kommunerna, när de får använda sig av naturvårdslagens regler, skall vara skyldiga att betala ersättning i större utsträckning än tidigare. Därmed kommer också automatiskt avvägningen mellan de olika intressenas betydelse fram. Därför har jag mycket svårt att förstå varför folkpartiet inte kan gå med på att kommunerna kan få tillämpa naturvårdslagens regler om naturreservat och naturvårdsområden.

Herr talman! Att vi har skilda uppfattningar är helt okej. Jag försökte bara få klarlagt, om vi hade skilda uppfattningar. Det finns ingen logik i folkpartiets sätt att resonera. Dels vill folkpartiet inte ha samordning mellan planoch bygglagens ersättningsregler och naturvårdslagens, dels tycker man att det bara är länsstyrelsen som kan och skall hantera frågan om en intresseavvägning mellan skogsproduktion och friluftsliv eller naturvård; det skulle vara omöjligt för kommunerna att göra den avvägningen. Därför fick jag intrycket, då jag läste detta, att folkpartiet vill sitta på alla stolar på samma gång. Det är som vi vet mycket svårt att klara sådant i längden. Man får bestämma sig för det ena eller det andra. Vill man hävda att naturvårdsintresset och friluftslivets intressen skall kunna tillgodoses även på lokalt plan, kan jag inte finna att det finns någon som helst motsättning i att man även på det kommunala planet har möjlighet att tillämpa naturvårdslagen. Sedan vill jag beröra samrådet mellan länsstyrelse och kommun. Redan översiktsplanen i planoch bygglagen förutsätter ett intimt samråd mellan kommuner och länsstyrelser. Jag är övertygad om att det inte är för litet samråd vi har, utan samrådet är nog tillräckligt. Det finns alltså färdiga kanaler mellan kommunerna och länsstyrelserna där man verkligen utbyter synpunkter. Jag tror att det i verkligheten kommer att vara så att kommunerna även fortsättningsvis försöker få länsstyrelserna att fatta de flesta besluten, eftersom besluten i det här fallet kommer att kosta pengar.

Herr talman! Jag besvarade den 5 februari 1987 en fråga av Sten Andersson i Malmö om statsbidrag till kommunala barndaghem/förskolor. Med anledning av mitt svar har Ingegerd Anderlund frågat mig om detta svar innebär att den redan befintliga kommunala barnomsorgsverksamheten helt kan ombildas till föräldraoch personalkooperativ. Riksdagen har med anledning av förslag i propositionen om statsbidrag till alternativa barnomsorgsformer beslutat om förutsättningarna för att statsbidrag skall kunna lämnas för olika alternativ till den kommunala barnomsorgen i daghem och fritidshem.

Vidare förutsätts att daghemmet eller fritidshemmet är upptaget i kommunens barnomsorgsplan och att det uppfyller de krav som finns för statsbidrag till motsvarande kommunal verksamhet. Statsbidrag lämnas inte till daghem eller fritidshem som drivs i uppenbart vinstsyfte. Något formellt hinder för att kommunala daghem ombildas till föräldrakooperativ föreligger inte. Jag kan tänka mig en utveckling där det nybildas flera föräldrakooperativa daghem särskilt som det fortfarande råder brist på daghemsplatser. Däremot tror jag inte att ombildandet av kommunala daghem till föräldrakooperativ kommer att tillhöra det vanliga. Jag kommer att följa utvecklingen med stor uppmärksamhet och då framför allt utvecklingen av föräldraoch föreningsdrivna daghem som i sig är ett positivt komplement till kommunalt drivna daghem.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lindqvist för svaret. Efter statsrådets svar till Sten Andersson råder vissa oklarheter över vilka regler som gäller för bildandet av föräldrakooperativ. Nu har vi fått ett förtydligande i det här svaret. Jag har naturligtvis ingenting emot föräldrakooperativ om de följer samma riktlinjer som gäller för kommunal barnomsorg. Men tyvärr har jag erfarenheter från Skåne som inte är de bästa. Där för man över resurser från befintlig kommunal barnomsorg till alternativ barnomsorg, som alltför ofta har höga enhetstaxor samt öppettider och ålderssammansättningar som bara är anpassade till ett fåtal barns och föräldrars behov. Dessutom lokaliserar sig omsorgen till områden där barnomsorgskön är relativt kort. Man har kunnat i tidningar läsa annonser där dagisbarn söks. När man vet att detta gäller en kommun där över 1 000 barn står i en kommunal barnomsorgskö, måste man börja ifrågasätta systemet. Naturligtvis måste det här vara tillfredsställande för de partier som önskar bjuda ut omsorgen på marknaden som vilken vara som helst. Men det kan aldrig vara socialdemokraternas målsättning. Jag skulle vilja fråga om statsrådet har någon synpunkt på denna utveckling inom barnomsorgen.
Herr talman! Det jag har redovisat i mitt svar är närmast de formella reglerna för stödet till alternativa barnomsorgsformer. Därutöver vill jag erinra om att riksdagens beslut om en utbyggnad av barnomsorgen till full behovstäckning ju samtidigt innebär att den planering som nu skall följas skall bygga på föräldrarnas önskemål om olika typer av barnomsorgsformer. Kommunerna bör således följa de resultat som de stora efterfrågeundersökningar som görs i SCB:s regi redovisar. En annan synpunkt är att det krävs en hel del av föräldrar som ställer upp i ett föräldrakooperativ. Man måste göra en egen insats i själva omsorgen. Det är naturligtvis långt ifrån alla föräldrar som vill eller kan bidra med en insats. Även om vi kan se att det är fördelaktigt för de föräldrar som vill arbeta på detta sätt, tror jag att föräldrakooperativen ändå kommer att utgöra en relativt begränsad verksamhet i framtiden. Jag utgår från att vi inte behöver uppleva några tvångsvisa åtgärder från kommunernas sida för att tvinga in föräldrar i den typen av verksamhet. Men som sagt kommer jag att följa utvecklingen mycket uppmärksamt.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för dessa synpunkter. Det är viktigt att man inte tar resurser från den kommunala barnomsorgen så att den utarmas på grund av alternativen. Alla skall ha rätt till en bra barnomsorg, oavsett vilken barnomsorg man väljer.

Herr talman! Rosa Östh har frågat mig vilka initiativ regeringen avser vidta för att förbättra hemtjänsten för de äldre. Rosa Östh har ställt sin fråga mot bakgrund av uppgifter om att kvaliteten i servicen till de äldre skulle ha försämrats på senare år. Först vill jag säga att jag inte delar uppfattningen att hemtjänsten för äldre har blivit sämre. Under den senaste 20-årsperioden har andelen ålderspensionärer som fått hemhjälp ökat starkt. Under samma period har antalet timmar per hjälpt pensionär också ökat. Samtidigt har verksamheten utvecklats kraftigt både till innehåll och till kvalitet. I tidningar har förekommit uppgifter om att 40 96 av hemtjänstresurserna gått till administration. Begreppet ”administration” är emellertid missvisande i detta sammanhang. I de 40 procenten ingår tid för resor mellan pensionärernas hem, fortbildning och planering av det dagliga arbetet, liksom tid för semester och annan frånvaro. Dessutom ingår tid för akutoch jourinsatser samt för annan service, t.ex. gymnastikoch minnesträning i grupp, vars syfte är att skapa gemenskap och bryta isolering. Detta arbete kommer pensionärerna direkt till godo och utförs i direkt kontakt mellan pensionär och vårdbiträde. Men givetvis finns det förhållanden inom hemtjänsten som inte fullt ut är som de bör vara. Äldreberedningen kommer inom kort med sitt betänkande, där hemtjänsten är en av huvudfrågorna. Både hemtjänstens innehåll, omfattning och finansiering kommer att behandlas i betänkandet. En förbättring av statsbidraget till kommunernas hemhjälp motsvarande ca 250 milj.kr. fr.o.m. år 1988 har föreslagits av regeringen i årets budgetproposition. Denna förbättring genomförs i avvaktan på en mer permanent lösning av frågan om kostnadsfördelningen mellan stat, kommuner och landsting. Regeringen kommer längre fram att redovisa riktlinjerna för den framtida äldreomsorgen i en särskild proposition till riksdagen. Jag vill här även nämna att socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att i samarbete med berörda myndigheter och organisationer ta olika initiativ för att öka möjligheterna att rekrytera kompetent personal till hemtjänsten. Regeringen beviljar också sedan den 1 juli 1984 medel till utvecklingsoch förnyelsearbete inom hemtjänsten. För närvarande har ca 300 projekt fått ekonomiskt stöd.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

I dag ser vi tyvärr ett otal exempel på hur en i och för sig behjärtansvärd verksamhet fungerar på ett sådant sätt att den enskildes integritet och välbefinnande blir lidande. Av olika skäl — schematekniska, fackliga osv. — är det i många fall ett mycket stort antal människor som cirkulerar genom den gamles hem. Det är inte svårt att föreställa sig hur det känns för en gammal ensamboende person att ständigt konfronteras med nya människor, som dessutom ofta är mycket unga och oerfarna. Jag har själv hört flera gamla säga att det inte känns som om det vore deras hem längre. Så kan det inte få fortsätta. Om det dessutom blir så som Bengt Lindqvist har gett uttryck för vid flera tillfällen, att ålderdomshemmen på sikt skall försvinna, kommer kraven på hemtjänsten att öka ytterligare. Jag är mer oroad över den utvecklingen än vad statsrådet förefaller att vara. Det finns all anledning att fråga: Hur skall vi klara äldreomsorgen framöver? Hur skall man få anhöriga att ställa upp i samma utsträckning som i dag? Hur skall man klara rekryteringen av kunnig personal? Slutligen: Kommer det inte även i framtiden att behövas en vårdform mellan vården i det egna hemmet och den som ges på sjukhusens långvårdsavdelningar?
Herr talman! Jag är frestad att ställa en motfråga till Rosa Östh: Är centerpartiet och Rosa Östh beredda att gemensamt med oss socialdemokrater verkligen slåss för att hemtjänsten utvecklas till ett verkningsfullt medel för att äldre människor skall kunna bo kvar i sina bostäder så länge som möjligt? Jag hoppas det är på det sättet. Jag menar att detta är en huvuduppgift, och den ställer oss alla inför stora krav, både innehållsliga och kvantitativa, när det gäller utvecklingen av hemtjänsten. Låt oss ta itu med den uppgiften och i det sammanhanget också ge stöd åt den personal som i dag utför ett förnämligt arbete trots svåra förhållanden! Också jag är medveten om att vi kommer att behöva en rik variation av olika boendeformer för äldre i framtiden. Låt oss bevara det bästa som ålderdomshemmen har att erbjuda och förena det med en god boendestandard! Det är fullt möjligt att göra detta, om vi bestämmer oss för det. Jag ser detta som en viktig uppgift. Man kan diskutera om detta skall kallas för att avveckla ålderdomshemmen eller att förändra dem. Det är en fråga om terminologi. Vad vi vill göra är att förbättra boendet samtidigt som vi behåller tryggheten och anpassar vårdnivån efter de behov som äldre människor har.
Herr talman! Kanske jag vågar tolka statsrådets senaste inlägg som att han är mera positivt inställd till åderdomshemmen än vad som hittills kommit till uttryck i regeringens uttalanden. Min konkreta fråga är: Kommer regeringen att medverka till att statsbidrag utgår till ålderdomshemsvård också i framtiden? Jag fick inte heller svar på min andra fråga: Är regeringen beredd att ge stöd till anhörigvården? Vi vet att över 50 96 av den vård som sker i hemmen inte skulle fungera om inte de anhöriga ställde upp i större eller mindre omfattning.
Herr talman! Om Rosa Östh med ålderdomshem avser en boendeform som är kollektiv i den mening som ålderdomshemmen är, men som förenar den trygghet som ålderdomshemmen ger med en förbättrad boendestandard i förhållande till den som nu erbjuds i flertalet ålderdomshem, då är jag och regeringen med på noterna. Vad beträffar anhörigvården måste vi enligt min mening förbättra stödet till de anhöriga. Men i grunden måste det finnas en samhällelig vård som svarar för uppgiften att ge enskilda människor den vård de behöver. Endast på det sättet kan det bli ett friare val för den som behöver vård liksom för den anhörige när det gäller att själv gå in i vården. När man som anhörig gör detta och upplever det som ett alternativ behöver man stöd, och då ett stöd som är bättre än det som vi kan ge i dag.
Herr talman! Jag tycker att det var ett uppmuntrande svar som Bengt Lindqvist gav här beträffande ålderdomshemmens framtid. Jag ser det som en inriktning från regeringens sida mot den äldreomsorg som man hittills har tagit avstånd ifrån i viss utsträckning. När det gäller anhörigvården delar jag Bengt Lindqvists uppfattning att man skall ge anhöriga det stöd som man kan ge dem på det sättet att samhället svarar för basresurserna. Redan 1983 lade en utredning fram ett förslag om hur man skulle förbättra stödet till anhöriga. Det gällde bl.a. rätt till tjänstledighet. Det förslaget har inte föranlett något initiativ från regeringen, och det är det jag närmast efterlyser.
Herr talman! Nu väntar vi väl alla på resultatet av den parlamentariska utredning som äldreberedningen är. Den har nu under lång tid samlat oerhört mycket kunskap. I äldreberedningen finns riksdagens alla partier företrädda. De signaler jag får från äldreberedningen är optimistiska och tyder på att vi kommer att kunna samla oss kring de flesta av de uppgifter vi har inom äldreomsorgen. Ingenting, tror jag, skulle vara bättre för äldre människor än just detta att vi i politiken med starkt stöd kan föra fram de olika stödformer som vi behöver åstadkomma. Äldreberedningen kommer att ta upp de olika typer av boendeformer som behövs i framtidens äldreomsorg. Den kommer också att behandla frågan om anhörigvård. Jag är mycket angelägen om att vi får en aktiv remissbehandling av det viktiga betänkande som kommer att avges inom kort. Jag tror att det kan klargöra en hel del av vilka uppgifter vi står inför i framtiden.

Herr talman!

Låt mig först konstatera att ca 93 96 av alla personer över 65 år för närvarande bor i egna bostäder. Detta innebär att bara ca 7 96 av de äldre bor På institution. Av de ålderspensionärer som bor hemma har ca 275 000 stöd från kommunen i form av social hemhjälp. Vi vet att många äldre, handikappade och långtidssjuka, som i dag finns inom långvården eller bor på ålderdomshem, både vill och kan klara ett eget boende om de får den omvårdnad och tillsyn som i dag kan erbjudas genom hemtjänst och sjukvård i hemmet. Erfarenheterna visar också att människor med stora vårdbehov kan vårdas hemma i långt större utsträckning än vi trodde var möjligt för några år sedan. Men även om de allra flesta både vill och kan bo hemma, kommer det självfallet även i framtiden att finnas människor som behöver så mycket service, vård, tillsyn och trygghet att någon form av kollektivt boende är det mest lämpliga. Jag vill därmed dementera uppgifterna i pressen om att ”alla människor skall vårdas i sina gamla bostäder i framtiden”. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att detta kollektiva boende skall förena god bostadsstandard och möjlighet till en privat sfär med trygghet, gemenskap och en god omvårdnad. Inom kort kommer äldreberedningen att lägga fram sitt huvudbetänkande. Frågor rörande den framtida äldreomsorgen och”avinstitutionaliseringen” kommer att behandlas ingående i detta betänkande. Regeringen kommer längre fram att redovisa riktlinjerna för äldreomsorgen i framtiden i en särskild proposition till riksdagen.

Herr talman! Jag vill tacka så mycket för svaret. Jag tillhör själv tillskyndarna när det gäller att få bort de gamla institutionerna med den förlamande anda som ofta har rått och råder där. Men därifrån är steget långt till att alla alltid skall bo i en lägenhet i det vanliga bostadsbeståndet. Det är nog så att många missuppfattningar har rått och råder på den punkten. Alla kan inte bo kvar i sitt gamla hem. Isoleringen kan bli för stor. Andra kan känna sig otrygga, oavsett hur mycket hemhjälp de får. Anhöriga skall inte heller behöva känna en press på sig. I dagens samhälle, där kvinnor förvärvsarbetar, kan man inte bygga upp en vård som förutsätter anhörigas medverkan. Det är också fel mot den som behöver hjälpen, för då är vi tillbaka i ett samhälle där man så att säga ligger någon till last. Vi måste få ställen — jag vågar inte använda ordet institutioner, därför att man då associerar till gammaldags inrättningar — där människor kan få minst lika mycket omvårdnad som man i dag får på traditionella ålderdomshem. Om den som behöver hjälpen är hyresgäst och har kontrakt, betalar hyra och har ett eget rum med egna möbler, egen brevlåda, egna hygienutrymmen och ett eget pentry att laga mat eller koka kaffe på, då kanske vi kan komma bort från den gamla andan, som innebar att det var personalen som bestämde när man skulle duscha och göra andra personliga saker. De här yttre förändringarna är inte allt, men de är yttre markeringar av att det är hyresgästen som så långt det är möjligt själv skall bestämma över det personliga. Jag noterar att statsrådet dementerar en del uppgifter som har varit i omlopp. Kan jag alltså tolka statsrådets svar så att vi har principiellt samma uppfattning i denna fråga?
Ja, herr talman, det är en glädje för mig att kunna konstatera att vi har samma principiella uppfattning i denna viktiga fråga. Jag menar att vi har möjlighet att utveckla flera olika former av boende i gemenskap eller om man så vill kollektivt boende. Ålderdomshemmen kan byggas om och förändras så att de förenar god boendestandard med den trygghet och den höga vårdnivå som människor begär. Jag vill dock gärna säga att det inte är en majoritet av dagens ålderdomshem som uppfyller de kriterier Margareta Persson har skisserat, men det är fullt möjligt att förändra många i dag befintliga ålderdomshem till det boende som Margareta Persson diskuterar. En i mitt tycke mycket spännande boendeform är den som vi i brist på ett bättre namn kallar gruppbostaden, där kanske fyra äldre människor delar två lägenheter och där man dessutom har fast personal i den omfattning som behövs. Det skall vara dygnet-runt-personal där. Då kan man också klara åldersdementa människor. Vi har ett mycket uppmuntrande sådant boende i en del kommuner — bl.a. i Fagersta, som jag själv har besökt. Det är på sin plats att för de äldres skull söka efter och etablera goda boendeformer som motsvarar behoven både i fråga om trygghet och i fråga om omvårdnad.

Herr talman! Justitieministern vill meddela att han inte inom den föreskrivna tiden kommer att kunna besvara Margit Gennsers interpellation om tillsättningen av domare. Anledningen är att Margit Gennser varit förhindrad att ta emot svaret vid det planerade tillfället. Justitieministern har kommit överens med Margit Gennser om att interpellationen skall besvaras fredagen den 20 mars i år.
Herr talman! Birgitta Rydle har frågat mig vilka belägg jag har för påståendet att ett elevrelaterat statsbidragssystem skulle leda till väsentligt sänkta statsbidrag. Ett elevrelaterat statsbidragssystem för grundskolan måste med nödvändighet kopplas till antalet elever i skolan. Och då konstaterar jag att om vi i dag hade haft ett sådant system, skulle kommunerna ha fått sänkta statsbidrag till grundskolan eftersom antalet elever i skolan minskar. Även det nuvarande statsbidragssystemet är kopplat till volym och påverkas av det sjunkande elevtalet i skolan. Elevminskningen får dock inte lika stor effekt i nuvarande statsbidragssystem som i ett elevrelaterat statsbidragssystem.

Herr talman! Jag tackar skolminister Göransson för svaret på min fråga. Jag hoppade faktiskt högt i stolen när jag hörde skolministerns påstående i det aktuella TV-programmet. Skolministern påstod att moderaternas förslag om ett elevrelaterat statsbidragssystem skulle leda till väsentligt sänkta statsbidrag. Mot den bakgrunden står faktiskt svaret på frågan inte helt i överensstämmelse med vad jag avsåg med frågan. Vad som är faktum när det gäller moderaternas förslag är ju det som står i vår motion, nämligen: ”Vi anser att statsbidragsregler skall vara utformade så att de ger t.ex. kommunerna större möjlighet att själva bestämma hur en viss verksamhet skall bedrivas utan hinder av tvingande regler. Vi föreslår därför att ett nytt statsbidragssystem för grundskolan snarast bör införas. Det nya systemet bör i princip vara elevbaserat. Eventuella snedheter mellan olika kommuntyper bör justeras med hjälp av skatteutjämningen.” Som avslutande kläm säger vi att riksdagen bör hos regeringen begära förslag till ett nytt elevbaserat statsbidragssystem till grundskolan. Det finns alltså inte från moderaternas sida någon som helst beräkning bakom detta — någonting som tvingande skulle leda till väsentligt sänkta statsbidrag. Det beror ju faktiskt på hur man räknar fram detta system. Det måste kunna göras efter många olika modeller, och det skall inte nödvändigtvis behöva leda till sänkta statsbidrag. Vidare framgår det av svaret att om antalet elever minskar, måste även kostnaderna för kommunerna minska i motsvarande grad.
Herr talman! Moderaterna har i en partimotion föreslagit ett elevbaserat statsbidragssystem och har dessutom vid en rad tillfällen samt i en motion argumenterat för ett slags elevpenning, ett statsbidrag som skulle följa den enskilde eleven. Ett sådant system får vid en minskning av elevantalet mycket mer dramatiska effekter än det nuvarande systemet, och det är det jag har tillåtit mig att påpeka. Om vi i dag hade haft ett elevrelaterat statsbidragssystem hade skolan realt sett i en budgetproposition fått sänkta bidrag. Även med det förslag som regeringen har lagt fram kommer varje grundskoleelev nästa år att kosta mera i reala termer än vad eleven har kostat iår. Till Birgitta Rydles försvar noterar jag att hon själv konstaterar att moderaternas motion inte bygger på en beräkning av någonting, och det har jag förstått.

Herr talman! Moderata samlingspartiet har inga egna utredningsresurser för att kunna räkna fram sådana här siffror, utan det är det vi har krävt att regeringen skall få i uppdrag att göra. Jag upprepar att det måste finnas många olika modeller att räkna ut ett elevbaserat statsbidragssystem efter. Om ni i departementet har räknat på bara en viss modell får det stå för er socialdemokrater — i så fall är det ert förslag.

Herr talman! Margareta Hemmingsson har — mot bakgrund av att ett forskningsregister med uppgifter från bl.a. inskrivningsprövningen av ett stort antal värnpliktiga har inrättats utan deras vetskap — frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att förhindra en upprepning av det inträffade. Uppgifter som lämnas eller framkommer om de värnpliktiga i samband med inskrivningsprövningarna är skyddade från offentlighet enligt särskilda bestämmelser om sekretess i sekretesslagen. Sekretesskyddet innebär en begränsning av den grundläggande rätten att ta del av allmänna handlingar som följer av tryckfrihetsförordningen. Myndigheterna avgör i regel själva frågor om utlämnande av de allmänna handlingar som förvaras hos dem. Frågor om inrättande och förande av ADB-baserade personregister prövas av datainspektionen. Enligt vad jag erfarit har datainspektionen gett Stockholms läns landsting tillstånd att inrätta och till den 31 december 1986 föra det nu åsyftade personregistret. Inspektionen har därvid föreskrivit vissa åtgärder till skydd för de registrerades personliga integritet samt ålagt landstinget att senast vid tillståndstidens utgång avidentifiera registret. Efter ett överklagande är frågan om avidentifiering för närvarande föremål för regeringens prövning. Ett avgörande i ärendet är att vänta inom kort. Vad som har kommit fram i det aktuella fallet ger inte anledning till några initiativ från min sida.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på frågan. Jag tycker trots allt att det är ganska allvarligt att man lämnar ut dessa uppgifter. Meningen med den intervju som sker vid inskrivningen är att det skall vara möjligt att placera den prövade på rätt plats inom försvaret. Det är viktigt att samtalen kan föras på ett förtroendefullt sätt. I värnpliktsutbildningskommitténs senaste — och sista — betänkande behandlas just inskrivningsförfarandet vad gäller frikallelser. Där understryks betydelsen av att man inte använder de uppgifter som framkommer för andra syften än just att placera den värnpliktige på rätt plats. Jag vill instämma i kraven på att materialet skall användas mycket försiktigt. Om uppgifterna trots allt används utan att något tillstånd lämnats från värnpliktsverket och om det är möjligt att på andra grunder än de som gäller en riktig placering av vederbörande använda de uppgifter som de prövande i förtroende delger den psykolog de talar med — då är frågan vad sekretessen egentligen skall skydda. Jag har frågat statsrådet om han avser att förhindra att sådana här saker upprepas. Det svar jag har fått visar att det nu ändå skall kontrolleras om det aktuella registret skall få användas fortsättningsvis eller inte, men svaret säger inte någonting om huruvida det är möjligt att förhindra att de uppgifter som framkommer används i fortsättningen. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på den frågan.
Herr talman! Olle Aulin har frågat mig om jag anser att hela Skåne skall försvaras och i så fall om de resurser som kan ställas till förfogande är tillräckliga för ett effektivt försvar. Svaret på båda frågorna är ja.
Anser försvarsministern att hela Skåne skall försvaras och är i så fall de resurser som kan ställas till förfogande tillräckliga för ett effektivt försvar?
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Frågan har ställts med anledning av att ÖB i en TT-intervju har gjort ett provocerande uttalande om möjligheterna att möta en modernt utrustad motståndare i det öppna skånska landskapet och försvara hela ytan. Jag hade självfallet inte väntat mig något annat svar på den första delfrågan än det som jag fick. Men det fanns en följdfråga: Är resurserna tillräckliga? Det måste stå klart att vi i Skåne med dess värdefulla tillgångar av skilda slag måste ta upp ett försvar ”med tyngdpunkt i kustområdet”, som det uttrycks i försvarskommitténs betänkande och nu också i propositionen. Men medger den mellan socialdemokraterna och folkpartiet träffade försvarsöverenskommelsen att vi kommer att ha resurser i tillräcklig omfattning och av modernt slag för att möta ett anfall av med starkt flyg understödda pansarförband? Det är den frågan som har aktualiserats genom ÖB:s uttalande. Kommer vi också att ha en hög beredskap för att möta överraskande anfall mot t.ex. Malmö med de stora infallsportar som hamnområdena där erbjuder? Kommer vi att kunna erbjuda ett effektivt jaktskydd åt civilbefolkningen och åt våra försvarsförband? Är det balans mellan de krav som vi ställer på försvaret och de resurser som ställs till förfogande? Enligt min mening är försvarsöverenskommelsens medelstilldelning klart otillräcklig för att det skall vara möjligt att under den närmaste tioårsperioden förse de pansarbrigader som är avdelade till Skånes försvar med ny stridsvagn. Det moderata förslaget till medelstilldelning medger att redan nuplaneringen kan inriktas mot anskaffning av en ny stridsvagn för vardera av de fyra pansarbrigaderna i området och för viss mekanisering av de moderna infanteribrigaderna. Alla undersökningar visar att svenska folket vill att vi skall försvara oss ”även om utgången skulle te sig oviss”, som det heter. Det bör därför vara politikernas skyldighet att se till att de resurser som ställs till förfogande för att lösa uppgifterna också är tillräckliga.

Herr talman! Göran Magnusson har frågat mig om det förhållandet att Sveriges enda ammoniakfabrik som finns i Köping läggs ned ger anledning till något ingripande från regeringens sida. Svaret är nej. I regeringens proposition 1986/87:95 om totalförsvarets fortsatta utveckling som överlämnades till riksdagen i förrgår redovisas förslag till en något förändrad syn på karaktären av tänkbara kriser och krig. Bl. a. föreslås att man i den framtida försvarsplaneringen skall utgå från en något större utrikeshandel under det s.k. förkrigsskedet än vad som gäller för den nuvarande planeringen. När överstyrelsen för civil beredskap har accepterat att ammoniakfabriken i Köping läggs ned, har styrelsen utgått från dessa nya planeringsförutsättningar. Jag anser att överstyrelsen har gjort en riktig bedömning i denna fråga. Jag har således mot denna bakgrund ingen anledning att vidta några åtgärder.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Även om jag utifrån mina utgångspunkter inte kan vara tillfredsställd måste jag konstatera att svaret är klargörande. Överstyrelsen för civil beredskap har enligt svaret också gjort en riktig bedömning av Sveriges behov av inhemsk ammoniakproduktion i förhållande till de förutsättningar för import som anges i försvarsutredningen och som också kommer till uttryck i regeringens nyligen framlagda proposition. Jag måste emellertid säga att jag är bekymrad inför det faktum att Sverige görs helt importberoende av en så viktig försörjningsresurs som ammoniak. Oftast tänker man i första hand på jordbrukets behov av tillgång på kvävegödsel under avspärrning, men det är angeläget att framhålla att ammoniak har betydelse även på andra områden, bl.a. för våra möjligheter att tillverka krut för det militära försvaret och för plastproduktion. Försvarsministern är naturligtvis medveten om att de nya planeringsförutsättningarna får konsekvenser för sysselsättningen på olika håll i landet. För dem som arbetar vid Supras ammoniakoch ureafabriker i Köping har följderna kommit snabbt och före riksdagens behandling och beslut. MBL-förhandlingar om avveckling av fabriken och avsked för 100 människor kunde påbörjas sedan Supra kommit överens med överstyrelsen om att gällande beredskapsavtal skall brytas. Supra skall därför återbetala 12 av de 24 milj.kr. som företaget tidigare erhållit i beredskapslån av ÖCB. Självfallet känner alla de människor som är berörda av uppsägningarna stor oro i denna situation. Det har bl.a. tagit sig uttryck i att de fackliga organisationerna skrivit brev i saken till statsministern. De direkta följderna för sysselsättningen i Köping och i regionen kan kanske inte diskuteras här, även om det är så att alla fackdepartement också har ett regionalpolitiskt ansvar. En viktig fråga är i detta sammanhang Supras ansvar för att skapa ersättningsarbeten för dem som nu försvinner.
Herr talman! Med anledning av att Göran Magnusson berörde kruttillverkningen skulle jag vilja tillägga följande. Det är väsentligt att kruttillverkning kan ske fortlöpande under beredskap och krig.

Herr talman! Ivar Franzéns interpellation om hemvårdsbidraget kan på grund av arbetsbelastning inte besvaras inom föreskriven tid. Efter överenskommelse med interpellanten har fastställts att interpellationen kommer att besvaras måndagen den 30 mars.
Herr talman! Mona Saint Cyr har frågat om civilministern avser att medverka till att Kinda kommun befrias från vissa betungande statliga pålagor för att underlätta kommunens möjligheter att klara sin del av det sociala ansvaret för kommuninvånarna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Regeringen är väl medveten om Kinda kommuns besvärliga situation till följd av utvecklingen på arbetsmarknaden. Regeringen har därför beviljat kommunen ett extra skatteutjämningsbidrag för år 1987 på 1,3 milj.kr. Regeringens förslag till reviderat skatteutjämningssystem i årets budgetproposition ger Kinda minskade skatteutjämningsbidrag i ungefär samma utsträckning som övriga kommuner i södra delen av landet. Genom förslaget till ändrade regler för kommunala bostadstillägg till pensionärer får pensionärerna i Kinda kommun väsentligt höjda bostadstillägg. Kostnaden för denna angelägna förbättring delas mellan staten och kommunen. kommuner som får en kraftigt försämrad budgetsituation till följd av skatteutjämningsoch KBT-reformerna. Enligt förslaget skall kompensation ges till kommuner med hög utdebitering och svag ekonomi. Regler för denna kompensation är under utarbetande, men då Kinda kommun tillhör nämnda grupp bör kommunen kunna påräkna ett extra skatteutjämningsbidrag för år 1988 som är större än det kommunen fått tidigare.

Herr talman! Under gårdagens finansdebatt hörde jag finansministern säga att tillståndet i Sverige är så bra att det har uppstått problem. Min fråga gäller eft av dem! För de ca 10 000 invånarna i Kinda kommun är det ett ödesdigert problem. För ett år sedan försvann ett av kommunens större företag till bostadsministerns hemlän, trots att ett annat statsråd under valrörelsen lovat kindaborna att så aldrig skulle ske. Industriministern hade dessförinnan här i riksdagen svarat mig att regeringen noga följer upp lokaliseringspolitiska beslut. Arbetsmarknadsministern betygade för en månad sedan att regeringen noga följer nu pågående utveckling vid Kindasågen. Men det räcker inte. Jag undrar vad regeringen ämnar göra. Ansvaret för sysselsättningen åvilar ju staten. Regionalpolitiskt har regeringen utlovat en balanserad befolkningsutveckling— och därmed tillgång till arbete, service och god miljö —i hela landet. Det gäller att finna nya medel, står det i proposition 100, bil. 14. Jag vill därför fråga finansministern: Kommer regeringen att omgående återföra hela likviditetsindragningen på 2,7 miljoner? Är regeringen beredd att befria Kinda kommun från skyldigheten att betala de syndapengar på nära en halv miljon som löntagarfonderna baxat ut ur kommunen? Kommer finansministern att ändra sitt förslag till ny skatteutjämning, som har en nettominuseffekt på 3,3 miljoner för Kinda kommun? Totalt motsvarar dessa pålagor en utdebitering på drygt 1:50, som kunde göra bättre nytta i Kinda. Kinda är en liten kommun. Kindasågens neddragning med drygt 100 man skulle i Stockholm motsvaras av ett bortfall på 10 000 arbetstillfällen, dvs. hela Kindas folkmängd. Kommunen har efter Euroheat-nedläggningen investerat över 14 milj.kr. i industribyggnader — nära 3 skattekronor. Våra ansökningar om statliga investeringsbidrag har avslagits. När vi anhöll om befrielse från likviditetsindragningen avslog finansdepartementet vår anhållan. Vi fick låna pengar för att straffbetala den överlikviditet som vi inte hade. När staten inte tar sitt ansvar för sysselsättningen i små kommuner, varför då inte avstå från den brandskattning som jag skildrat? Låt pengarna finnas kvar där de behövs! Varför skall de först krävas in, för att sedan utgå i form av bidrag till lägre belopp?

Herr talman! Regeringen följer fortlöpande frågan om villkoren för skattefri proviantering i fartygstrafiken över Öresund. Det har emellertid, efter mitt svar den 28 november 1985 på fråga av Per Stenmarck, inte framkommit något som gör det meningsfullt att ta upp nya förhandlingar med Danmark om ändring av dessa villkor.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

En nackdel, som kommunikationsministern enligt vad som framgår av en tidningsintervju uppenbarligen är rädd för, är att ett borttagande av lex Öresund skulle medföra en ökad alkoholförsäljning. Mot detta kan anföras åtminstone två argument. För det första skulle ett borttagande av lex Öresund inte leda till att färjerederiernas tax-free-försäljning i samband med Öresundstrafiken skulle öka. Skälen härtill är dels att investeringen i sådan verksamhet är kostnadskrävande, dels att flertalet av resenärerna över Öresund är dagsresenärer, dvs. sådana som åker fram och tillbaka samma dag. De allra flesta resenärerna vistas alltså utomlands kortare tid än 24 timmar och faller därmed under den 24-timmarsregel som i dag gäller och som såvitt jag vet ingen har föreslagit skall tas bort. För det andra kan också anföras att lex Öresund inte har några motsvarigheter vad gäller trafiken på andra ställen längs våra kuster. Lagen gäller specifikt för trafiken i Öresund och avgångar i trafik som berör andra skånska hamnar. Fördelen med ett borttagande av lex Öresund skulle vara att det genom en sådan åtgärd skulle ges möjlighet till en något ökad försäljning av främst tobaksvaror. Enbart den förändringen skulle tillföra rederierna åtskilliga miljoner, som de är i stort behov av för fortsatta investeringar. Låt mig bara få fråga: På vilket sätt ämnar finansministern driva frågan vidare i syfte att så småningom nå en lösning?

Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig när regeringen ämnar upphäva kommunarresten för de kurdiska invandrare som inte är misstänkta för eller har begått något brott. Jörn Svensson syftar på de personer som regeringen i december 1984 beslöt att utvisa med stöd av terroristbestämmelserna i utlänningslagen. Utvisningsbesluten, som fortfarande gäller, har inte kunnat verkställas på grund av att det bedöms föreligga s.k. politiskt verkställighetshinder. I ett sådant fall får regeringen enligt utlänningslagen föreskriva inskränkningar i fråga om bl.a. utlänningens vistelseort. Så har också skett. Enligt terroristbestämmelserna kan en utlänning utvisas om två förutsättningar är uppfyllda: dels skall det finnas grundad anledning att anta att utlänningen tillhör eller verkar för en organisation eller grupp som kan befaras utanför sitt hemland och även i Sverige använda våld, hot eller tvång för politiska syften, dels krävs att det föreligger fara för att personen i fråga medverkar till sådana handlingar här i Sverige. Ett grundläggande syfte med terroristbestämmelserna är sålunda att de skall hindra att våldshandlingar begås i Sverige. Bestämmelserna är inte avsedda för fall där personen i fråga kan åtalas för brott. I sådana fall gäller brottsbalkens bestämmelser. I fråga om de fall som Jörn Svensson syftar på har regeringen efter noggrann prövning funnit att de angivna förutsättningarna för utvisning förelåg. Regeringen har således funnit att personerna tillhör eller verkar för PKK, att PKK är en sådan organisation som avses i bestämmelserna och att övriga förutsättningar har varit uppfyllda. Jag finner det angeläget att betona att besluten omfattar endast ett begränsat antal personer knutna till PKK. Det är alltså inte fråga om åtgärder eller misstankar mot andra kurder. Jörn Svensson gör i sin fråga en viss koppling till utredningen av mordet på Olof Palme. Jag vill därför framhålla att utvisningsbesluten meddelades långt före den händelsen. Besluten har alltså inte något med mordet på Olof Palme att göra. Beslut av det slag som Jörn Svensson tar upp skall enligt utlänningslagen omprövas när det finns skäl till det. Om och när så kommer att vara fallet kan jag för närvarande inte uttala mig om.

Herr talman! Jag är missnöjd med svaret. Det är uppenbart att invandrarministern inte förstår vilket ohållbart rättstillstånd som håller på att utvecklas i det här landet när man tillämpar en bestämmelse på det sätt som sker. Det är en alldeles för allvarlig och långtgående inskränkning i de medborgerliga frioch rättigheterna i civila förhållanden för enskilda personer, beträffande vilka det icke förekommit någon som helst grundad misstanke att de är inblandade i eller har anknytning till brottslig verksamhet. Det handlar här om personer som har vistats i Sverige i åtskilliga år, som har ett fläckfritt förflutet, som av myndigheterna i Uppsala län har friats från varje misstanke om anknytning till de våldshandlingar som annars i propagandan brukar tillföras PKK. Det handlar i ett fall om en person som har levat i Sverige i tolv år, som har rotat sig här, som har varit verksam som lärare för andra invandrare men som i följd av de här bestämmelserna måste göra ansökan hos polisen om han vill resa in till Stockholm för att se en teaterföreställning eller resa in till centrum för att söka en läkare. Vi har nu fått fullt klart för oss hur dålig grund det var för misstankarna mot de här personerna. Den Holmérska polisskandalen, om vilken vi i annat sammanhang skall tala mer och utförligare, har uppenbarat en hel del om de förhandsattityder mot dessa personer som vissa myndigheter i Sverige hade. Jag tycker att ett sätt att återupprätta den svenska laglighetens anseende vore att upphäva kommunarresten och låta de här människorna leva ett någorlunda mänskligt liv. Det är ju det som är testfrågan, huruvida en regering kan tänka självständigt gentemot paranoida poliser och illa underrättade säkerhetsorgan, eller om den bara är sprattelgubbar i händerna på underordnade myndigheter med förvända världsbilder.

Herr talman! Nils Berndtson har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att förbättra förhållandena vid flyktingförläggningar. Torsten Karlsson har frågat mig om jag är beredd att vidtaga åtgärder för bättre anpassning till den ökande flyktingtillströmningen. Frågorna har ställts bl.a. mot bakgrund av situationen vid slussförläggningen Bocksjön i Östergötland. Jag besvarar de båda frågorna i ett sammanhang. Statens invandrarverk driver sex permanenta förläggningar för mottagning av flyktingar och asylsökande. Vid behov får verket också anordna och driva tillfälliga förläggningar. Mot bakgrund av att antalet asylsökande under de senaste åren har ökat kraftigt har invandrarverket hittills inrättat tjugo tillfälliga utredningsförläggningar. Flertalet av dessa är lägenhetsförläggningar som drivs i egen regi av verket. Därutöver finns för närvarande tio tillfälliga s.k. slussförläggningar där de asylsökande skall vistas kort tid i väntan på att få en plats på en utredningsförläggning. Flertalet slussförläggningar är pensionat eller liknande anläggningar. I ett par fall rör det sig om nedlagda kursgårdar eller sjukhus som drivs i privat regi. Förläggningarna står under tillsyn av invandrarverket och vid varje slussförläggning finns minst en person som är anställd av invandrarverket. Vad gäller slussförläggningen i Bocksjön har jag inhämtat att invandrarverket inom kort kommer att göra en inspektion av förhållandena. Jag utgår från att invandrarverket kommer att vidta åtgärder för att rätta till eventuella missförhållanden. Förläggningsverksamheten bör enligt min mening organiseras på ett sådant sätt att slussförläggningar i framtiden inte skall behövas. Invandrarverket och rikspolisstyrelsen har i december 1986 fått i uppdrag att gemensamt utreda och lämna förslag rörande organisation av utredningsförläggningar för asylsökande. Uppdraget kommer att redovisas till regeringen denna vecka. Förläggningsverksamheten kommer också att behandlas i den utredning av organisation och rutiner för handläggning av utlänningsärenden som regeringen nyligen tillsatt i syfte att förkorta handläggningstiderna. Jag vill slutligen kraftigt understryka att nuvarande situation med långa vistelsetider på förläggning endast kan lösas genom att kommunerna tar emot flyktingar och asylsökande i ännu större utsträckning än hittills. Kommunerna har gjort mycket stora insatser i flyktingmottagandet. Det är min förhoppning att kommunerna i år ökar sina ansträngningar för att ta emot fler flyktingar och asylsökande än tidigare.
Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret på min fråga, som gäller ett allvarligt problem i svensk flyktingpolitik. Utan att förneka att bostadsbrist och ökad flyktingström kan skapa problem vill jag bestämt hävda att sådana förhållanden som råder vid slussförläggningen Bocksjön i Östergötland inte bör få förekomma. Om bostadsproblemen i kommunerna leder till längre väntetider, kan man inte lösa detta genom att överbelägga förläggningar till det orimliga. De långa väntetiderna nödvändiggör i själva verket bättre förläggningar. Vad säger Georg Andersson t.ex. om att en familj på två vuxna och fyra barn bor i ett rum på 16 kvadratmeter eller att åtta personer delar ett sovrum på ca 20 kvadratmeter? En överbeläggning, kanske till det dubbla, medför också hygieniska brister. Sysslolöshet och ovisshet gör livet ännu svårare. Sådana förhållanden kan inte godtas. Närstaten betalar ett belopp för varje flykting ökar givetvis vinsten för den privata ägaren till anläggningen vid överbeläggning, men det går ut över flyktingarnas tillvaro. Det är bra att det kommer att företas en inspektion, men jag skulle ändå önska ett mer konkret besked från invandrarministern om vad som kommer att göras. Jag vill därför fråga: Är regeringen beredd att företa en översyn av förhållandena vid flyktingförläggningarna i syfte att skapa mänskliga förhållanden?

Herr talman! Jag vill tacka invandrarminister Georg Andersson för svaret. Jag har naturligtvis mycket stor förståelse för de svårigheter som finns att planera en sådan här verksamhet. Det är svårt att förutse dess omfattning. Det beslut riksdagen fattade 1984 hade som målsättning att göra vistelserna vid förläggningarna betydligt kortare och att förkorta även handläggningstiden. Det fanns en beräkning att ingen skulle behöva vara i en utredningsförläggning mer än högst fyra veckor. Flyktingförläggningen är i allmänhet en slussförläggning, eller en parkering i avvaktan på plats på en utredningsförläggning. Det förekommer att man får vara uppemot tre månader på en sådan förläggning, och det måste väl i alla fall betraktas som mycket otillfredsställande. Situationen har nu blivit annorlunda än den var 1984. Först och främst hade kommunerna vid den tiden inte så stor bostadsbrist som nu. De flesta kommunerna hade ingen bostadsbrist alls, utan det gällde bara storstadsområdena. Målsättningen med flyktingpolitiken är att få bort flyktingarna från storstadsområdena och få dem spridda över landet. Men nu har bostadsbristen dykt upp på fler platser i landet. Och invandringen har ju under de senaste åren, 1985 och 1986, blivit ungefär tre gånger så stor som beräknat. I den situationen räcker naturligtvis inte resurserna till, utan ytterligare åtgärder måste till. Jag vill ställa en fråga i anslutning till svaret, som jag tycker var mycket omfattande och innehöll en hel del positiva inslag: Vilken press håller regeringen och invandrarverket på kommunerna för att försöka få dem att bättre svara upp när det gäller bostadsförsörjningen i det här avseendet?
Herr talman! Jag vill med anledning av de gjorda inläggen upprepa att det är invandrarverket som utövar tillsynen över förläggningsverksamheten. Jag räknar med att invandrarverket vidtar nödvändiga åtgärder om det visar sig föreligga missförhållanden av ett eller annat slag. Som framgått av debatten hittills är avsikten att asylsökande skall vistas högst några veckor i slussförläggning. Den genomsnittliga vistelsetiden har nu blivit cirka två månader, på grund av det stora antalet asylsökande som vi tar emot. Mot bakgrund av de längre vistelsetiderna har invandrarverket vid förhandlingar om förlängning av avtal med ägare till olika förläggningar ställt kravet att barnoch fritidsverksamhet skall anordnas vid förläggningarna i fråga. Vidare anges numera i avtalen det maximala antalet bäddplatser i varje förläggning. Detta kan utgöra ett svar på Nils Berndtsons fråga om min syn på standardkraven. I vad gäller påtryckning på kommunerna vill jag säga att vi bara kan vädja till kommunerna att öka sina ansträngningar, så att vi kan lätta på trycket när det gäller förläggningarna.
Herr talman! Man kan väl befara att förhållandena är otillfredsställande vid fler förläggningar. Georg Andersson sade att det finns ett tiotal liknande förläggningar. Då tycker jag att beredskapen är otillfredsställande. Man vet ju att det är bostadsbrist, och denna kan kanske förvärras. Vi vet också att flyktingströmmen av olika skäl kan öka, och då går det inte att lösa de här problemen genom att stuva samman folk hur som helst. Det skulle vara ovärdigt en human flyktingpolitik. Även jag hoppas att kommunerna snabbt skall kunna ta emot fler flyktingar, men vi måste få en lösning av de faktiska problemen. När, som jag förmodar, samhället betalar en väl tilltagen ersättning för inkvartering, måste myndigheterna också ställa krav på standarden. Dessutom bör man övervaka hur människorna i förläggningarna har det. Jag tycker fortfarande inte att invandrarministerns svar är riktigt tillfredsställande. Vad kommer regeringen att göra för att påskynda en bättre lösning för flyktingarna på de här förläggningarna?

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras nu för att snabbt tillvarata flyktingars tidigare utbildning och yrkeserfarenheter. I regeringens proposition om invandrarpolitiken förra året framhölls vikten av att invandrarnas utbildningsbakgrund verkligen tas till vara. Detta är viktigt av både ekonomiska och mänskliga skäl. I samma proposition redogjordes också för den försöksverksamhet som universitetsoch högskoleämbetet på regeringens uppdrag bedriver angående värdering av utländsk högskoleutbildning i förhållande till utbildning inom det svenska högskolesystemet. Jag är medveten om att det föreligger svårigheter att göra en rättvisande värdering av utbildningar på olika nivåer och med olika innehåll från ett stort antal länder. Det gäller också värdering av yrkeserfarenheter från arbete i en mångfald sinsemellan olika samhällen, varav en del skiljer sig mycket markant från vårt svenska samhälle i dag. Arbetsmarknadsverket har utarbetat ett handlingsprogram för arbetsmarknadsservice för invandrare som heter Öppna dörrarna för invandrare. I handlingsprogrammet fäster arbetsmarknadsverket stor vikt vid behovet att ta till vara den utbildning och yrkeserfarenhet som invandrarna har med sig från hemlandet. Handlingsprogrammet har presenterats vid ett stort antal konferenser och utbildningsdagar för arbetsmarknadsverkets personal. Jag har i samråd med arbetsmarknadsministern vid överläggningar med arbetsmarknadsverkets ledning tagit upp frågan hur de arbetssökande invandrarnas utbildning och yrkeserfarenheter kan ges en adekvat bedömning. På samma sätt har jag tagit upp dessa frågor vid överläggningar med arbetsmarknadens parter. Vidare har jag efter samråd med utbildningsministern inbjudit representanter för universitetsoch högskoleämbetet och skolöverstyrelsen till diskussioner i dessa frågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för det positiva svaret. Samma dag som jag ställde min fråga kom som ett brev på posten ett pressmeddelande från arbetsmarknadsdepartementet i vilket man i huvudsak tog upp de problem som invandrarministern och jag här har berört. Jag tycker att det är viktigt att det redovisas att det händer en hel del. Eftersom de här frågorna behandlas i vårt utskott, är jag åtminstone i stora drag medveten om innehållet i propositionen. Men tyvärr stämmer inte alltid verkligheten med vad vi bestämt här i riksdagen! Den närmaste anledningen till min fråga var den, att jag har varit i personlig kontakt med ett antal invandrare i min hemkommun. En av de invandrarna säger: Vi vill inte vara socialfall. Vi vill ha arbete, och vi vill göra rätt för oss. Varför tar ni inte till vara de kunskaper vi har sedan tidigare? Denne man hade fått civilingenjörsutbildning i sitt tidigare hemland, och nu fick han AMU-utbildning till kock — intet ont om detta yrke. Jag tror säkert att han blir en bra kock. Men samtidigt vet jag att vi faktiskt har brist på tekniker i Värmland, även om vi har det besvärligt med sysselsättningen på andra håll inom arbetsmarknaden. Nog tycker jag som invandrarministern säger, att man skulle kunna ta till vara den tidigare utbildningen, genomföra vissa tester och göra kompletteringar så att det hela bättre skulle stämma överens med den svenska arbetsmarknaden. Nu är jag nöjd med svaret. Jag vill bara ställa ytterligare en fråga: Kommer vi senare att få någon redogörelse till riksdagen över vad som har hänt i anledning av dessa kontakter som invandrarministern har tagit?
Herr talman! Det är riktigt som Gullan Lindblad säger, att verkligheten inte alltid överensstämmer med vad vi tror är fallet, med anledning av våra beslut. Detta handlade ju i mycket hög grad om attitydbildningar och om att bryta ned fördomar. Det är mycket viktigt att alla riktar uppmärksamhet på dessa frågor. Det är viktigt att ta till vara den utbildningsbakgrund och de yrkeserfarenheter som invandrare har. Det gagnar samhället och det gagnar framför allt invandrarna själva och deras utvecklingsmöjligheter på bästa sätt. Jag har haft, och kommer att fortsätta att ha, en hel del överläggningar som jag redovisade i mitt svar. Det är då naturligt att jag på något lämpligt sätt redovisar resultaten av dessa överläggningar. Framför allt hoppas jag att resultatet av de överläggningarna skall kunna avläsas i praktiska åtgärder ute på fältet till gagn för invandrarna.
Herr talman! Invandrarministern och jag är i och för sig överens i denna fråga. Jag vill faktiskt understryka det som står i pressmeddelandet om att ”vi måste se upp med skråväsendetankar som gör att vi tror att inget annat än svenska utbildningspapper duger på den svenska arbetsmarknaden”. Vi får kanske hjälpas åt i detta hänseende, eftersom det inte är så alldeles enkelt ute i den praktiska verkligheten. Vi fannt.ex. vid dessa kontakter att en av de män vi talade med mycket väl skulle kunna fungera som hemspråkslärare, men han hade då över huvud taget inget arbete. Vi försöker nu på hemmaplan fånga upp hans kunskaper. Med förenade krafter skall vi väl kunna få en bättre tingens ordning i dessa frågor. Jag tackar för svaret.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen kommer att utfärda nya direktiv till studiemedelskommittén, så att frågan om nivån på stödet kan diskuteras i kommitténs arbete utan begränsningar vid dagens system. Jag utgår i mitt svar från att Pär Granstedt avser de ekonomiska restriktioner som direktiven innehåller, nämligen att kommitténs förslag inte får leda till totala kostnadsökningar för stat eller kommuner. I övrigt medger ju kommittédirektiven betydande möjligheter för kommittén att lämna förslag till helt nya lösningar. I svar på interpellationer av Lars Leijonborg och Pär Granstedt har jag så sent som i november förra året redovisat min inställning i denna fråga. Jag har sedan dess inte ändrat uppfattning och avser således inte föreslå regeringen någon ändring av direktiven till studiemedelskommittén.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Det är alldeles riktigt, som framgår av svaret, att vi diskuterade detta för några få månader sedan. Men det är inte enbart tjatighet från min sida som gör att jag nu återupprepar denna frågeställning. Sedan dess har utbildningsministern nämligen uttalat sig för en lösning som skulle innebära reduktioner, eller en garanterat lägre återbetalningsnivå för låginkomsttagare, så att bara en viss del av inkomsten skall gå till återbetalningar. Det har vi sett som en öppning från utbildningsministerns sida — att man alltså skulle vara beredd att släppa till mera resurser. Det är svårt att tänka sig att man skulle kunna åstadkomma ett gynnsammare återbetalningssystem än dagens utan att det kostar pengar. Jag måste därför fråga: Vidhåller utbildningsministern sitt intresse för att inom studiemedelssystemet åstadkomma ett gynnsammare återbetalningssystem av det slag som förordats i debatten? Om så är fallet, tror utbildningsministern att det är möjligt att genomföra detta utan att det blir någon merkostnad för staten?
Herr talman! Studiemedelskommitténs ordförande har i en artikel och i andra sammanhang nämnt en tänkbar lösning, nämligen att de återbetalningsskyldiga skulle betala ett visst procenttal av sin inkomst som det högsta belopp de per år har att erlägga. Det är ett intressant förslag. I vilken utsträckning det medför ändrade utgifter för staten beror på vilket procenttal man sätter. Diskussioner försiggår nu i studiemedelskommittén. Vi räknar med att förslag kommer att framläggas i början av hösten.
Herr talman! Jag hade uppfattat det så att även utbildningsministern var intresserad av en sådan lösning. Jag måste dess värre tolka hans uttalande så att en sådan lösning bara är acceptabel om den innebär att kostnaderna inte stiger för studiemedelssystemet. I så fall tvingas man konstatera att det inte kan bli ett särskilt gynnsamt återbetalningssystem jämfört med dagens. Vi måste vidhålla vår kritik mot den inställning som socialdemokraterna hela tiden haft — man är inte beredd att medverka till ett mera generöst studiemedelssystem.
Herr talman! För studiemedelskommittén gäller att lägga fram förslag till eventuella ändringar i studiestödssystemet. Sedan är det regeringens sak att till riksdagen framlägga förslag om det belopp som man vill anslå för studiestödet.
Herr talman! Värdet av ett system för studiemedel måste man bedöma utifrån vilken effekt det har för de studerande. Det går inte att bedöma effekterna av ett nytt studiemedelssystem, om man inte vet vad det innebär i kronor och ören. Jag kan inte underlåta att tycka att utbildningsministern sätter studiestödsutredningen i en närmast omöjlig situation, när man begär att den skall framlägga förslag till ett nytt studiestödssystem, där man inte kommer att kunna bedöma vilka ekonomiska effekter det får för de studerande.